Herr talman! Konstitutionsutskottets betänkande nr 42 har utarbetats av en speciell delegation inom utskottet. Förslaget har därefter behandlats inom de fyra stora partigrupperna. Efter vad jag har förstått har den överväldigande majoriteten inom dessa tillstyrkt förslaget. Den enda punkt där man förefaller ha uttryckt tveksamhet gäller den som ger en retroaktiv kostnadsersättning för hela innevarande år. För min del sträcker sig betänkligheterna längre. Jag ansåg det därför riktigt att låta någon som ville dela ansvaret för den tillstyrkta höjningen ta min plats i utskottet. Det kan givetvis diskuteras huruvida det handlingssättet är det korrekta. Men hade jag deltagit i beslutet, hade jag nödgats reservera mig, och en reservation i nuvarande läge torde inte ha någon som helst utsikt att vinna stöd. Jag har ändå inte, herr talman, velat hålla inne med mitt beklagande över det förslag till arvodeshöjning som utskottet lagt fram, Det är alltid svårt att avgöra vad en människas arbetsinsats är värd. Man kan anlägga många synpunkter på en sådan värdering. Men man kan i vårt fall inte komma ifrån att vi som folkets valda representanter har ett särskilt ansvar och därför enligt min åsikt bör vara försiktiga, då vi finner oss behöva höja arvodena. Detta så mycket mer som vi själva helt bestämmer vilka förmåner som skall ges oss, På senare år har vi vid flera tillfällen utökat dessa. Nu föreslås med hänvisning till lönegradsförändringar för vissa tjänstemän att vi skall företaga en ändring av arvodena, som i realiteten innebär att för året höjes dessa med 30 procent. Jag beklagar en så stor höjning med tanke på den restriktivitet som man begärt av landets löntagare, Jag kan inte finna att en hänvisning till att höjningen motsvarar tjänstemännens förändrade lönegradsplacering under de gångna åren i dagens läge gör oss berättigade att avsevärt höja arvodena. I sitt förstamajtal riktade LO-chefen, herr Arne Geijer, en uppmaning till de bättre avlönade grupperna att visa lojalitet mot de lågavlönade. Liknande uppmaningar har sedan kommit från olika håll och inte minst i samband med SACO konflikten. De lågavlönade förstår säkert att de krav som ställs på riksdagsledamöterna gör det nödvändigt att bevilja arvoden och förmåner som mycket överstiger vad de själva kan komma upp till. Men de kan på samma gång begära, förefaller det mig att vi, som skall ta ställning till krav från de sämst lottade, t.ex. pensionärer och handikappade, och som därvid ofta tvingas att avslå krav som ingalunda är orimliga ur den enskilde individens synvinkel, måste vara återhållsamma med våra egna förmåner. För egen del tror jag inte heller att det är dessa som lockar, har lockat eller kommer att locka människor att deltaga i det politiska arbetet — det är helt andra motiv som spelar in. Kravet på återhållsamhet med de egna förmånerna måste ställas med större styrka i ett ansträngt ekonomiskt läge som det nuvarande, särskilt som riksdagen självfallet har del i ansvaret för landets ekonomi och den pågående inflationen. Är det för övrigt inte sannolikt att många löntagargrupper vid kommande avtalsförhandlingar kommer att åberopa de nu föreslagna arvodeshöjningarna? Jag tror för min del att Dala-Demokraten har rätt, då den i en ledare, efter att ha redogjort för de nya bestämmelserna, framhåller att när regeringen manar löntagare att visa återhållsamhet, bör inte riksdagen vara så generös mot sig själv. Den borde gå före med gott exempel, slutar tidningen. Herr talman! Jag kan inte acceptera det resonemang som förs i konstitutionsutskottets betänkande, och jag har velat framföra denna min åsikt, även om jag inte tror att det är realistiskt att framställa något avslagsyrkande.

Herr talman! Jag begärde ordet närmast för att säga att den debatt som fru Segerstedt Wiberg vill ta upp egentligen borde ha förts långt tidigare.

1959 års riksdag uttalade också att så borde vara fallet, och detta följdes sedan upp 1962. Det skulle därefter ha skett ytterligare en ändring, men den har inte gjorts, vilket medfört att det nu faktiskt på en gång blir två höjningar, av vilka den ena alltså skulle ha skett tidigare. Det förslag som nu föreligger innebär bara att man följer vad riksdagen uttalade sig för år 1959, och jag anser inte att man bör ta upp en ny debatt med anledning av det. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Jag har inte begärt ordet för att gå i polemik i sakfrågan med fru Segerstedt Wiberg, men jag skulle gärna vilja säga ett par ord om hennes sätt att agera i denna fråga. Fru Segerstedt Wiberg har av sitt parti tilldelats en ordinarie plats i konstitutionsutskottet, som ju är det forum som föreslår i denna fråga. Fru Seger stedt Wiberg har nu för andra gången demonstrerat en särställning i detta ärende, Ingenting vore väl riktigare än att fru Segerstedt Wiberg använde sin möjlighet att i konstitutionsutskottet medverka vid förslagets avfattande. Det har hon emellertid dragit sig undan för att i stället gömma sin »olika» uppfattning till behandlingen i kammaren. Jag tycker att detta förfarande är osolidariskt mot utskottskamraterna, ty det är mycket möjligt att den sakkunskap som fru Segerstedt Wiberg här demonstrerar skulle ha kunnat vara till nytta vid utskottsbehandlingen av denna fråga. Denna sakkunskap har vi nu gått miste om, och jag beklagar djupt att fru Segerstedt Wiberg valt att agera på det sätt som här har skett. 2) att i skrivelse till Kungl. Maj:t begära en översyn av andra likartade föreskrifter om ränta å restituerad skatt.

Herr talman! Kanske detta i och för sig är en liten fråga, men den rör vid en regel, som förefaller oss reservanter alldeles absurd. Det finns nämligen en regel som säger, att ränta på restituerad skatt icke skall utgå när särskild skatteberäkning i någon form är beroende av ansökan från den skattskyldige. Om restitution däremot till äventyrs sker automatiskt, alltså då skattemyndigheten själv inser att den har fått för mycket skatt, betalas ränta. Om däremot den skattskyldige själv upptäcker saken eller misstänker fel och begär undersökning, får han inte ränta när återbetalning i sinom tid sker. Detta är en princip, säger bevillningsutskottets majoritet, och därför kan den inte tillstyrka den motion som jag har väckt om ändring i den underliga regeln. Det skulle, heter det, »uppenbarligen strida mot hittills tillämpade principer». Man undrar varpå denna tydligen heliga princip grundas. Jag frågade i utskottet, men där fick jag inte något svar. Det förhåller sig bara på det sättet, och det är tydligen meningen att det så skall förbli. Själv har jag försökt att finna den motivering som ursprungligen låg till grund för denna princip, men jag har inte lyckats — jag har gått igenom förarbetena till 1951 års förordning angående beräkning av statlig inkomstskatt för ackumulerad inkomst, det vill säga 1949 års proposition och propositionen nr 170 år 1951. Ingenstans har jag funnit någon antydan till förklaring varför ränta inte skall utgå på enligt förordningen restituerat belopp. Inte heller i 1965 års utredning om uppbördsfrågor har jag hittat något svar. Det kan ju inte uteslutas att jag har förbisett någon rad någonstans, men finns det här någon som kan ge mig en upplysning så är jag alltid tacksam. Jag har frågat mig om det möjligen kan vara så, att eftersom den särskilda skatteberäkning som den skattskyldige begär, kostar besvär, och därmed pengar, så skall den skattskyldige betala ersättning härför genom att samhället får disponera den för mycket erlagda skatten räntefritt under viss tid. Och hur lång den tiden kan bli, det framgår av det i motionen anförda exemplet, där en person överklagat 1958 års taxering. Han vann i prövningsnämnden och även i kammarrätten, men ännu år 1966, alltså efter åtta år, har han inte fått ut det belopp det är fråga om, eftersom ärendet av taxeringsintendenten har förts upp i regeringsrätten. Med nuvarande ränteläge är det ingalunda obetydliga belopp som den skattskyldige har gått miste om i utebliven ränta — och detta för att taxeringsintendenten skall få ett eftersträvat prejudikat! Är inte detta orimligt?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

Herr talman! Som framgår av bevillningsutskottets betänkande, så är det ett antal motioner som är väckta och som utskottet har behandlat. Det har rått enighet mellan ledamöterna om beslutet, med undantag för den detalj som gäller ränta på restituerat skattebelopp. Utskottet ger uttryck för den meningen på sid. 12 i sitt betänkande, att det i och för sig inte går att förneka att det från rättvisesynpunkt kunde te sig berättigat med en gottgörelse. Men det är betydande svårigheter förknippade med att åstadkomma regler som skulle möjliggöra detta — i vissa fall är det ju obefogat, i andra fall kan det vara befogat med en sådan betalning av ränta på restituerat belopp. Jag vill emellertid erinra om att det här gäller de alldeles speciella skatterna, t.ex. ansökan om att 80-procentsregeln skall tillämpas, att man vill ha skatt enligt reglerna för s.k. ackumulerad inkomst, etc. Det är naturligtvis inte så många ärenden det är fråga om, men jag vill inte därmed ha sagt att det är en tillfredsställande ordning som nu råder. Utskottet har emellertid stannat för att yrka avslag även på den motion som nu reservanterna yrkar bifall till. Jag hemställer om bifall till utskottets betänkande.

Herr talman! Det kan kanske finnas vissa svårigheter när det gäller att införa sådana bestämmelser som reservanterna förordat, men jag vet inte vilka dessa svårigheter skulle vara — prövningen blir ju densamma om man begär och inte får ränta som om man begär och får ränta på restituerat be lopp. Det är ingen skillnad därvidlag. Frågan är bara om ränta skall utgå eller inte; och på den punkten kan väl inte svårigheterna vara så förfärligt stora. Jag är personligen inte expert i detta avseende så att jag bestämt kan förneka att några svårigheter skulle möta, men jag har som sagt inte lyckats klara ut vilka det skulle vara. Emellertid är det principen jag vänder mig mot, Vi har här en regel, vars bakgrund är så oklar att jag hittills inte träffat någon som kunnat säga varför det är på detta sätt. Finns det då något bärande motiv för att den, som begär särskild skatteberäkning, inte skall få ränta på restituerat belopp även om det visar sig att han har rätt? Jag kan inte finna att det är rimligt. Jag noterar med stor tillfredsställelse att bevillningsutskottets ärade ordförande uttalade, att han inte finner den ordning tillfredsställande som nu råder i vissa fall. Borde man då inte ändra denna ordning? Det är detta vi reservanter vill.
Herr talman! Jag vill fästa kammarens uppmärksamhet på att det här gäller särskilda skatteregler, som skattebetalare ansökt om att få tillämpade och som är förmånligare än de vanliga beskattningsreglerna. Man bör ta fasta på att detta är själva huvudmotivet bakom den skillnad som här existerar, då alltså ränta utgår på belopp som avser skatt enligt skatteförfattningarna i allmänhet medan ingen ränta på pengarna ges då vederbörande skattebetalare begär att få dessa speciella regler som det här gäller tillämpade. Herr Lundström säger att han inte kan se några svårigheter med den begärda ändringen och frågar vilka principer som ligger till grund för gällande ordning.

Herr talman! Detta utskottsutlåtande kan möjligen förefalla en och annan något förbryllande — utskottet har nämligen kommit fram till en ståndpunkt som ganska väsentligt avviker från motionärernas förslag, utan att fördenskull yrka avslag på motionen. Förklaringen kan väl sägas vara att en av huvudmotionärerna — herr Palm, ledamot av bankoutskottet och av denna kammare — givit motionärernas avsikter en så extensiv tolkning att de kunnat förenas med den uppfattning som utskottets majoritet kommit fram till. Det har emellertid avgivits ett par reservationer, varav den ena, som i utlåtandet betecknas som nr 1, yrkar avslag på motionen, medan den andra, nr 2 alltså, som jag företräder, på en viktig punkt kräver ett tillägg, som innebär att riksdagen stöter på hos regeringen rörande frågan om en översyn av beräkningsgrunderna för statens utbetalning av skatteförskott till kommunerna. Motionärerna hemställde att riksdagen hos regeringen skulle begära en skyndsam utredning av de frågor som sammanhänger med kreditförsörjningen till de hastigt växande kommunerna inom storstadsområdena, d. v. s. Stockholm, Göteborg och Malmö. Alla de ledamöter som undertecknat motionen — det är sammanlagt 17 stycken i de båda kamrarna — hör hemma i dessa storstadsregioner, och vill man tala nedsättande, kan man säga att det vilar ett drag av bypolitik över denna framstöt. Det problem motionen tar upp är emellertid både allvarligt och svårbemästrat och låter sig inte avfärdas genom en så enkel argumentation. Till de åtgärder som man enligt motionen skulle kunna tänka sig för att råda bot för de besvärliga kreditförsörjningsproblemen hör bl.a. en styrning av kreditgivningen till expansionskommunerna i storstadsområdena så att en i förhållande till utvecklingen rimlig andel av det totala investeringsutrymmet kunde komma på dessa kommuner. Utskottet har på goda grunder avvisat denna styrning och därvid främst kunnat stödja sig på de remissyttranden över motionen som lämnats av Svenska stadsförbundet och Svenska kommunförbundet. De problem som motionärerna har aktualiserat är inte begränsade till storstadsområdena, heter det i stadsförbundets yttrande, utan gäller över huvud taget expansiva samhällen över hela landet. Kommunförbundet vänder sig också mot att storstadsområdena skulle prioriteras när det gäller den långfristiga kreditgivningen till kommunerna. Man kan inte bortse från, säger Kommunförbundet, att det finns åtskilliga kommuner utanför storstadsregionerna som har jämförbara ekonomiska svårigheter och lika hög kommunal utdebitering. De båda nämnda förbunden tillstyrker med denna viktiga reservation en utredning om berörda kommuners kapitalförsörjning. Utskottet har tagit fasta på dessa synpunkter och förklarar i sitt utlåtande att det är önskvärt att få till stånd en mera vittsyftande undersökning av de expanderande kommunernas förutsättningar att finansiera erforderliga kommunala investeringar. Det får anses ligga i sakens natur att en sådan undersökning blir förutsättningslös. Ett av motionärernas förslag har utskottet helt avvisat, och det gäller uppslaget att införa en särskild investeringsavgift för företag som etablerar sig i storstadsregionerna. Men motionärerna har också berört ett annat förhållande, som i hög grad hör till bilden av kommunernas kapitalförsörjning och som onekligen är till stor nackdel för kommunerna, Det gäller möjligheterna att få ett annat skatteavräkningsförfarande med staten så att den tidsmässiga eftersläpningen av kommunernas skatteintäkter kan nedbringas. Systemet för skatteavräkningen innebär som bekant att utbetalningarna till kommunerna av kommunalskattemedel inte grundas på det aktuella skatteunderlaget, utan på senast kända taxering, och det blir då en taxering som är två år gammal. Jag vill gärna belysa storleksordning en av denna eftersläpning genom att anföra några siffror som visar statens skatteskuld till kommunerna. Fonden för reglering av utbetalningarna av kommunalskattemedel uppgick budgetåret 1963 65 till 2 350 miljoner kronor och för det senast avslutade budgetåret till 2 725 miljoner kronor. Den ränteförlust som åsamkas kommunerna har för åren 1964 och 1965 beräknats till drygt 400 miljoner kronor. Därtill kan läggas inflationsförlusten, som också kan räknas i något hundratal miljoner kronor. Det är alltså fråga om stora pengar som kommunerna väntar på och delvis går miste om. Motionsvägen «aktualiserades detta problem 1964, vilket ledde till att ett enigt statsutskott föreslog och riksdagen beslöt att hos regeringen begära en översyn av beräkningsgrunderna för utbetalningen av skatteförskott till kommunerna. Det är nu två och ett halvt år sedan detta hände, och frågan om denna översyn är alltjämt beroende av regeringens prövning. Utskottets folkpartiledamöter anser att det är hög tid att stöta på hos regeringen i denna angelägenhet så att den begärda översynen kan komma till stånd. Utskottets övriga ledamöter, som såvitt jag förstår delar uppfattningen att denna skatteavräkning bör ses över, har här visat prov på en överdriven parlamentarisk taktfullhet när de inte velat vara med om denna påstötning. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 2 som, det vill jag i klarhetens intresse tillägga, innebär i huvudsak bifall till utskottets utlåtande men med en viktig komplettering.

Herr talman! För att till att börja med stanna inför reservation nr 2, som herr Hilding nyss talade för, tycker jag nog att den delen av detta ärende har blivit en smula överbetonad. Som herr Hilding meddelade har en framstöt gjorts från riksdagens sida helt nyligen, och man väntar på finansministerns beslut. Jag tycker nog att man borde kunnat inskränka sig till att omnämna det i skrivningen i utskottets utlåtande och inte göra en ny framställning till Kungl. Maj:t. Så ytterst betydelsefullt är inte det problem som här tagits upp. Detta att kommunerna skulle kunna få viss del av skattemedlen något tidigare är dock inte avgörande för kommunernas finansieringsproblem. I motionen yrkas att riksdagen måtte i skrivelse till Kungl. Maj:t begära skyndsam utredning av de frågor som sammanhänger med kreditförsörjningen till de hastigt växande kommunerna inom storstadsområdena. Herr Hilding sade nyss från denna talarstol att med herr Palms, huvudmotionärens, medgivande har utskottet gått så långt i omstuvning av motionens syfte att folkpartiet kunnat ansluta sig. Detta har uppnåtts genom att formulera utskottets hemställan så »att riksdagen i anledning av motionerna I: 314 och II: 382 måtte i skrivelse till Kungl. Maj:t hemställa om utredning av de frågor som sammanhänger med finansieringen av de expanderande kommunernas investeringsbehov». Man har alltså vidgat ramen så, att det inte i utskottets skrivning skall stå att det gäller storstadsområdena, men ingen tvivlar på att det alltjämt rör sig just om storstadsområdena när det talas om de expanderande kommunernas investeringsbehov. Jag kan tala om för kammaren, att man i utskottet har gjort försök att åstadkomma enighet om skrivningen. Enighet skulle ha kunnat nås om man strök bara ett ord, nämligen ordet »expanderande». Det gick alltså inte att åstadkomma enighet om en mera neutral undersökning av finansieringen av både stora och små kommuners, storstäders och landskommuners investeringsbehov, och därför redovisas delade meningar i utlåtandet. Herr talman! Vår samhällsekonomiska situation karakteriseras av att vi lever över våra resurser. Vi efterfrågar i dag mer av både kapital och arbetskraft än vad vi har tillgängligt, och därför dras vi med en ständig inflationsutveckling. Vi är hänvisade till att göra avvägningar mellan de olika anspråken och att söka åstadkomma en lämplig fördelning mellan skiftande, vart för sig angelägna ändamål. I motionen yrkas nu på en utredning angående kreditförsörjningen för kommunerna i storstadsområdena. Man avser att få till stånd en prioritering av låneframställningar från storstadsregionerna, fastän utskottet i sin skrivning talar mera allmänt om expanderande kommuner. Herr Hilding har redan nämnt att Stadsförbundet och Kommunförbundet mer eller mindre tillstyrkt motionen, men det är inte så mycket att förvåna sig Över, eftersom storstadsintressen dominerar speciellt i Stadsförbundet. Inom Kommunförbundet finns dock en minoritet som inte har velat godta motionsyrkandet i dess renodlade form. Det är ganska intressant att ta del av vad riksbanksfullmäktige säger.

Om, såsom motionärerna ifrågasätter, den stora del av kreditmarknaden som avser storstadskommunerna skulle prioriteras och konkurrens om kapitalet i motsvarande mån icke skulle komma att ske på marknadsmässiga villkor, skulle det innebära en snedvridning och en stor fara för den samhällsekonomiska utvecklingen.» Herr talman!

Jag tycker att det är ett riktigt och viktigt och nära nog tillräckligt kriterium vid den prövningen. Våra finansiella resurser är i dag inte tillräckliga för allt vad vi har ambition att uträtta. Möjligheterna till erhållande av krediter för olika ändamål är beskurna — därom vittnar de svårigheter som är kända av oss alla. Bostadsbyggandet och därmed sammanhängande kommunala följdinvesteringar är inte de enda ändamål vi vill främja. Vi får inte glömma att också näringslivet har ett starkt behov av kapital för investeringar som skall möjliggöra en rationalisering och en utveckling som är grunden för kommunernas framtida ekonomiska bärkraft och det fortsatta kommunala framstegsarbetet. Men är tillgången på kapital knapp, så blir den ännu knappare för övriga behov, om allt fler områden skall prioriteras — nu senast, enligt utskottets formulering, kommunala investeringar i de expanderande kommunerna. Herr talman! Jag skall inte längre utveckla min mening på detta område. Jag tror att det jag redan har yttrat och de citat jag har anfört är tillräckliga skäl för den ställning som vi har intagit i reservation 1. Jag har lagt märke till att en av storstadstidningarna i dag på sin baksida under en fyrspaltig rubrik fäster uppmärksamheten vid denna motion.

Detta, herr talman, finner jag inte vara rättvist mot alla de övriga kommunerna, och jag ber därför att få yrka bifall till reservation 1.

Herr talman! Till det utskottsutlåtande som nu behandlas har fogats en reservation, betecknad med 1, som är avgiven av utskottets centerpartioch högerpartiledamöter. Jag skall efter den redogörelse av centerpartiets ståndpunkter, som herr Nils Theodor Lars son i Högsby här har lämnat, säga några ord om högerledamöternas ställningstagande i denna fråga. Det har vid behandlingen av detta ärende visat sig att vi i långa stycken har samma motiv för vårt ståndpunktstagande som <centerpartiledamöterna. Det kan väl i alla fall därtill ärligt sägas att vi också har särskild anledning att betona att det här finns storstadssynpunkter respektive synpunkter som berör de expanderande kommunerna. Men vid en avvägning mellan dessa olika synpunkter har det visat sig, att det som har varit gemensamt har vägt tyngst. Den formulering som reservationen har fått visar med all klarhet hur vi inom centerpartiet och högerpartiet ser på denna fråga.

Detta var alltså motionernas yrkande. I motiveringen fanns sedan även vissa andra önskemål angivna. Vid remissbehandlingen av motionerna framkom därutöver också, särskilt från Svenska kommunförbundet, ett önskemål om att man skulle vidga objektet för en eventuell utredning till att omfatta alla kommuner som hade med storstadsområdena jämförbara tillväxtproblem. Detta önskemål har nu utskottsmajoriteten gjort till sitt och skjutit undan motionernas önskemål. Härigenom vidgas, som jag sade, objektet för en eventuell utredning. I kommunsammanslagningens tider är det väl också så att de allra flesta kommuner i vårt land kan sägas ha tillväxtproblem. Redan åtgärder för storstadsområdenas del, innebärande förmåner av något slag eller specialbehandling, måste ha blivit en förmodligen dyrbar och vittgående affär. Men gäller det nu större delen av landet, måste det bli fråga om ännu mycket längre gående och om fattande åtgärder, och en viss risk föreligger väl naturligtvis också för att själva storstadssynpunkterna skjutes i bakgrunden. Även i ett annat hänseende har utskottet på ett avgörande sätt ändrat på motionärernas yrkande. Yrkandet går ut på en utredning av de frågor som sammanhänger med kreditförsörjningen, men utskottet tycker nu att frågan om finansieringen av investeringsbehoven för kommunerna bör utredas. Nu är det ju så att investeringar kan finansieras inte bara med lån utan också med skatter, och i detta sammanhang spelar också naturligtvis frågan om driftutgifternas höjd en stor roll, ty en begränsning av driftutgifterna skulle öka möjligheterna för investeringar i och för sig. Vad man här kan befara, såsom jag ser det, är att den kommunala självstyrelsen rentav skulle kunna komma att utsättas för ett slags prövning från ekonomiska utgångspunkter. Huruvida detta har varit utskottsrepresentanternas respektive motionärernas önskemål vet jag inte, men det förefaller ändå värt att tänka även på den saken. Det finns en viss risk för att det statliga förmynderskap över kommunerna, som kommunerna ibland klagar över, kan komma att vidgas om vi skulle få en granskning av hela finansieringssidan i kommunernas verksamhet. Jag tycker det är viktigt att framhålla även denna synpunkt. Vi som står för reservation 1 har tyckt att den väsentliga uppgiften för utskottet borde ha varit att begränsa sig till att besvara motionerna och inte ta upp mera vittsyftande saker. Vår reservation har utformats därefter, vilket alla som läser den kan se. Vi har tagit ställning till kreditförsörjningsfrågan och anser att industriinvesteringarna nu i första hand måste tillgodoses om vi skall kunna klara våra allmänna ekonomiska problem, särskilt exporten och sysselsättningen. En prioritering av kreditgivningen till storstadsområdena inger starka betänkligheter såväl på prin cipiella grunder som med hänsyn till de stora belopp som det här rör sig om. Det är ju redan nu uppenbart att kapitalmarknaden är i allra högsta grad uttorkad redan genom de åtgärder som vidtagits för att bispringa storstadsområdena och stödja bostadsbyggandet över huvud taget. Vår slutsats har blivit att vi motsätter oss motionärernas förslag. Vid detta betänkande finns också fogat ett särskilt yttrande av herr Bengtson i Solna, om vilket jag skall be att få säga ett par ord. Syftet med herr Bengtsons yttrande är klart. Det är otvivelaktigt riktigt att det är besvärligt för kommunerna, och alldeles särskilt — det vågar jag vitsorda själv är detta fallet i Stockholms län. Där är expansionen starkare än i något annat område i hela vårt land. Herr Bengtson har tagit upp ett spörsmål som här har berörts av de båda föregående talarna, nämligen den sena skatteavräkningen. Det är en fråga som riksdagen tidigare har behandlat. I likhet med herr Larsson i Högsby har vi ansett att det här egentligen inte finns någon anledning att göra en direkt framstöt till Kungl. Maj:t, eftersom riksdagen ju redan har begärt en undersökning. Vi förutsätter att Kungl. Maj:t skall redovisa denna fråga i sinom tid. Men det finns en annan synpunkt i sammanhanget om skatteavräkningen som man inte helt skall bortse från, och det är att kommunerna också har vissa fördelar av det nuvarande uppbördsoch avräkningssystemet. Behandlingen av den frågan kräver att det görs en relativt noggrann undersökning av Kungl. Maj:t, och vi förutsätter att den skall komma i sinom tid. Jag kan instämma i vad herr Larsson just sagt att det inte har funnits anledning att i det här sammanhanget förorda en skrivning av det slag som finns i folkpartiets reservation. Jag ber, herr talman, med detta få yrka bifall till reservation nr 1.

Herr talman!

Det finns också tätorter inom praktiskt taget varje kommunblock, som kan anses vara en expanderande kommunal enhet, där man inom respektive storkommuner samordnar samhällsservicen, bygger ut skolor och andra serviceanläggningar för hela den stora kommunala enheten. Då det framgår fullt klart av utskottets skrivning, att den utredning som utskottet begärt även kommer att tillvarata dessa expanderande kommuners investeringsbehov, ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan i det avseendet. De synpunkter, som redovisas i reservation nr 2 av herrar Hilding, Berglund och Larsson i Umeå, skiljer sig åtminstone enligt min uppfattning inte i sak utan mera i nyanser från utskottets skrivning. Det gäller här skatteavräkningen mellan staten och kommunerna. En motion avseende förfarandet vid skatteavräkningen mellan staten och kommunerna behandlades så sent som vid 1964 års riksdag, som då beslöt att hos Kungl. Maj:t hemställa om en översyn av beräkningsgrunderna för utbetalning av skatteförskott till kommunerna. Detta återfinnnes i statsutskottets utlåtande nr 137 för 1964. Utskottet förutsätter att Kungl. Maj:t i lämplig omfattning och i lämplig ordning föranstaltar om den begärda översynen, och utskottet finner för närvarande inga skäl föreligga för riksdagen att särskilt nu göra något ytterligare uttalande i frågan.

Vi har mycket kraftigt markerat att dessa problem inte är begränsade till enbart storstadsområdena. Vad gäller min motivering emot reservation nr 2 hänvisar jag till vad jag nyss sagt. Jag är mycket förvånad över herr Nils Theodor Larssons inställning. Han representerar ändå centerpartiet, som i den senaste valrörelsen så kraftigt har talat om de expanderande orterna ute i kommunerna. Inom varje kommunblock har det skapats en expanderande enhet, där man har möjligheten att på ett mera förnuftigt sätt ge den service åt hela detta kommunblock som vi alla vill att våra kommuner skall ge.

Jag måste vidare säga att jag är ganska förvånad över herr Åkerlunds yttrande här, då han säger att utskottet inte har besvarat de synpunkter som har framförts i motionerna. Det förhåller sig på det sättet, att om man remit terar motioner för yttrande så kommer det fram olika synpunkter från remissinstanserna. Då vi har fått synpunkter från ett par remissinstanser, som enligt mitt sätt att se bör tillmätas stort värde när det gäller att bedöma dessa frågor, nämligen från Svenska stadsförbundet och Svenska kommunförbundet, är det väl ganska naturligt, och jag tycker också att det bör vara utskottets skyldighet, att ta hänsyn till vad dessa instanser framhäver i sina remissvar. Det är anledningen till den utformning av utskottets utlåtande, som vi inom utskottsmajoriteten i detta avseende har kommit fram till. Jag ber, herr talman, att fortfarande få vidhålla mitt yrkande om bifall till utskottets hemställan, som alltså gäller de expanderande kommunerna över huvud taget.
Herr talman! Med tillfredsställelse noterar vi motionärer vad som sägs i bankoutskottets utlåtande över vår motion. Skrivningen är ju ett uttryck för kompromisser mellan olika synpunkter, något som ju ofta blir följden av överläggningar i olika parlamentariska församlingar. I motionen har vi framhållit de tillväxtproblem, som är allra mest påtagliga i storstadsområdena, men det finns också andra orter som har liknande problem att brottas med. Vi är också helt klara över att det finns en rad olika kommuner ute i landet, som har problem av helt annat slag — jag tänker på problemen med utflyttning, som kommunerna måste bemästra. Mot denna bakgrund har utskottets skrivning fått en något vidare syftning när det talas om behovet av utredning beträffande finansieringen av de expanderande kommunernas investeringsbehov. Jag måste, herr talman, göra en invändning gentemot det anförande som herr Nils Theodor Larsson höll här alldeles nyss. Han kom upprepade gånger tillbaka till uttrycket »priorite ring». Vi har inte ett ögonblick talat om prioritering! Vad vi har begärt är en utredning, och vi hoppas att den utredningen arbetar som alla andra offentliga utredningar — att den genomlyser problemet. Sedan blir det väl riksdagens sak att avgöra om man med ledning av det material, som utredningen redovisar, kan besluta om en annan ordning i detta avseende, Det är ju så vi brukar arbeta. Herr Theodor Larssons uttalande i detta sammanhang ger uttryck för en överraskande inställning gentemot det högt aktade svenska utredningsväsendet. Att denna fråga nu förs fram av riksdagens bankoutskott anser vi vara helt naturligt. För två år sedan ägnade samma utskott mycken tid åt Kunegl. Maj:ts proposition angående lokaliseringspolitiken — en politik som glädjande nog syns bli ganska framgångsrik. Men befolkningsströmmen mot städer, främst storstadsområdena och industriorter, kan inte hejdas. Urbaniseringen är ju en internationell företeelse, och olika tankar att stoppa denna befolkningsström har alltid fått vägas mot de fördelar som en sådan utveckling i många avseenden ändå bär med sig. Utvecklingen medför dock många problem, och jag är alldeles säker på att många kommunalmän, som pressas av dessa uppgifter, gärna skulle vilja ha en något lugnare utvecklingstakt. Men kan man inte få en lugnare utvecklingstakt, måste man ändå se till att de kommuner som måste ta emot befolkningsströmmen får tillgång till de ekonomiska resurser som behövs för att bemästra dessa realiteter. I bankoutskottets mycket överskådliga utlåtande nr 45, som nu ligger på bordet, har den större delen av problemet fångats i ett nötskal. I de tre storstadsregionerna, storstockholms-, storgöteborgsoch malmöområdena, bor i dag över en tredjedel av landets befolkning och expansionen fortsätter. Jag tillåter mig, herr talman, att ta några siffror från den region där jag själv är bosatt, nämligen Stockholm, som under de senaste femton åren ökat med nästan 300000 människor. Under senare år har hela 40 procent av landets befolkningsökning registrerats i detta område. Jag skall inte här gå in på bostadsbyggandet, som behandlats i annat sammanhang, men faktum kvarstår att bostadsproduktionen under 1960-talet inom Storstockholm utgör inte mer än 16 procent av den totala bostadsproduktionen i hela landet. Ställer man denna siffra i relation till den utomordentligt stora befolkningsökningen inom just detta område, har vi problemet i blixtbelysning. Nu omfattar aktionsprogrammet för bostadsbyggandet inom regionen en igångsättning av 20000 lägenheter under vart och ett av åren 1966—1970, men genom statsmakternas beslut har ramen för bostadsbyggandet i Storstockholm år 1966 minskats till 16 200 lägenheter. Detta har enligt min mening inte varit den mest lyckade formen för att driva utvecklingen i annan riktning, men jag noterar med tillfredsställelse de besked som under senare tid har givits från regeringshåll och som innebär att man skall ägna följderna av dessa flyttningsrörelser en ökad uppmärksamhet. Lokaliseringsproblematiken har ju två sidor, dels avfolkningsproblemen och dels inflyttningsoch tillväxtproblemen. Traditionellt har vi ju oftast uppehållit oss vid det förstnämnda problemet, men motionärerna, som är angelägna om att understryka problemets båda sidor, har emellertid i detta sammanhang riktat uppmärksamheten på det sistnämnda problemet. Redan i lokaliseringspropositionen — proposition nr 185 år 1964 — riktade departementschefen uppmärksamheten på dessa problem och skrev i propositionen följande: »Vid utformningen av en samhällelig lokaliseringspolitik måste hänsyn också tas till föreliggande tendenser till koncentration av befolkningen vid storstadsområdena och landets övriga expansiva områden. Om expansionen går alltför snabbt föreligger uppenbara risker för en eftersläpning i utbyggnaden av bostäder, kommunikationer och andra serviceanordningar. Såsom kommittén uttalat i enlighet med flera remissinstanser bör de problem som är förknippade med storstadsområdenas tillväxt undersökas till ledning för lokaliseringspolitikens fortsatta utformning.» Sedan detta uttalande gjordes har ett visst arbete kommit i gång, men den ekonomiska sidan har inte tangerats på detta område — bl.a. för följdinvesteringarna, som har gjort det desto angelägnare att denna motion har kommit att avlämnas vid årets riksdag. För oss motionärer är det alldeles uppenbart att industrien måste få expandera för att samhället skall kunna utvecklas och för att möjliggöra en fortgående standardhöjning. Men det är lika uppenbart — och det understrykes av flera remissinstanser och då allra starkast av Storgöteborgs samarbetskommitté — att en expanderande industri behöver tillflyttad arbetskraft, som i sin tur behöver bostäder och kommunal service, exempelvis barndaghem för att mödrarna skall kunna delta i yrkesarbete utanför hemmet. Vid en genomläsning av remissvaren är det av intresse att finna att det av de elva remissinstanserna är endast två, som säger nej till en utredning, nämligen Svenska bankföreningen, vars remissvar undertecknats av Marcus Wallenberg j:r, och Försäkringsbolagens riksförbund. Högerledamoten i utskottet, herr Åkerlund i Lidingö, har haft att välja mellan de starkt poängterade kommunala intressena i de expanderande områdena och Bankföreningens uttalande. Det har också funnits en tredje väg, nämligen att följa utskottsmajoritetens yrkande om att helt enkelt utreda frågan. Herr Åkerlund och hans partivänner valde den mest negativa linjen att följa Bankföreningens yrkande om avslag. Välviljan mot motionen hos remissinstanserna har gått så långt att inte ens centerpartisterna, som representeras av en minoritet inom Svenska kommunförbundet, har motsatt sig en utredning, men herr Nils Theodor Larsson har gjort gemensam sak med högern och sagt nej till en sådan. Centerpartisterna i utskottet gör detta trots den leende välvilja, som centerpartiledaren Gunnar Hedlund visade tätortsbefolkningen i TV-rutan före valet. Centerpartiledaren förklarade förtroendefullt utan att blinka, att »visst skall vi bygga mest där bostadsköerna är störst». De misstrogna lät sig övertygas, centerpartiet ryckte fram — inte minst i tätortsområdena — och nu står vi här med samma tätortsnegativism bland centerpartisterna som tidigare! Slutsatsen är att centerpartisterna i bankoutskottet är konservativare än sina partivänner som skrivit under reservationen i Kommunförbundets remissvar, som ju är beredda att gå med på en utredning. Kvar står att den mycket omtalade mittensamverkan här har spruckit inför öppen ridå i denna centrala samhällsfråga. Högermannen herr Bengtson i Solna i medkammaren har en minst sagt kluven argumentation. Först skriver han under en reservation, som innebär avslag till en utredning, och sedan levererar han ett särskilt yttrande där han understryker de problem som tagits upp i den socialdemokratiska motionen. Hur ett sådant ställningstagande skall kunna resultera i en fruktbar praktisk politik är för mig fullständigt obegripligt. För att klara expansionsproblemens ekonomiska sida med hänsyn till den långvariga kreditknapphet, som kan förutses, har tidigare rekommenderats en ökad självfinansieringsgrad och ett hänsynstagande till det lokala skattetrycket. I anslutning till bankoutskottets granskning av riksbankens styrelse och förvaltning 1965 skrev utskottet: >Utskottet vill i detta sammanhang erinra om bankofullmäktiges i deras remissyttrande över markpolitiska utredningens betänkande gjorda uttalande — som även upptagits i årets finansplan — att det kommande skatteuttaget skall utgöra en av fördelningsgrunderna för utlåningen till kommunerna. Utskottet finner det för sin del rimligt att i ett pressat kreditmarknadsläge hänsyn även av detta slag tages vid tillämpningen av rådande emissionskontroll.> Ärade kammarledamöter! Enligt min mening är denna tolkning lika riktig i dag som när det skrevs. Det vore motionärerna helt fjärran att vilja driva fram en ökad press på kreditmarknaden i nuvarande läge utan att ställa dessa krav i någon relation till kommunernas egna prestationer. Det har sagts att när kommunalskatten i kommunerna nått upp till över 20 kronor torde taket vara nått för vad man kan ta ut denna väg — ja, ärade kammarledamöter, denna skattenivå har passerats av ett flertal kommuner i de expanderande områdena. I reciten till bankoutskottets utlåtande redovisas bl.a. att medianvärdet 1966 för kommunalskatten var 18:35 per skattekrona. En snabb genomräkning visar att av exempelvis Stockholms 28 förortskommuner låg 17 kommuner i fjol över detta värde, och antalet har sedan dess ökat. Att vi i denna motion tagit upp problemet beträffande finansieringen av följdinvesteringarna är att vi inte kommer ifrån dessa, om vi vill fortsätta ett kraftigt ökat bostadsbyggande. Enbart inom Storstockholms kommuner, landstingets inberäknat, uppgår bruttoinvesteringsbehovet för tiden 1966—1969 till sammantaget 6 miljarder kronor, förutom de stora trafikinvesteringarna. Redan nu skattefinansierar vissa kommuner över 50 procent, och det är alldeles klart att kan inte detta investeringsbehov tillgodoses, så kan inte heller bostadsbyggnadsprogrammet fullföljas. Herr talman! Jag har som en av motionärerna velat framföra dessa syn punkter som med sådan kraft tillstyrkes av mycket betydande remissinstanser och i allt väsentligt också omfattas av utskottets majoritet. Det är också vår förhoppning att hela denna problematik får en grundlig genomlysning. En sådan utredning kommer att ge klarhet om de ekonomiska problem, som uppstår för de kommuner som av allt att döma alltjämt kommer att få ta emot den pågående befolkningsomflyttningen i landet.

Herr talman! Det som uppkallat mig till att begära replik i detta sammanhang är framför allt herr Palms sätt att argumentera. Han säger att jag har haft att välja mellan Bankföreningens remissvar, underskrivet av herr Wallenberg, och kommunernas i Stockholms län önskemål. Och han yttrar att jag har valt att följa Bankföreningen. Jag måste uppriktigt sagt beklaga att herr Palm väljer formuleringar av det slaget i en sådan här diskussion. Jag tror att jag är fullt kapabel att ta ställning själv, utan att behöva fråga någon om lov. Uppriktigt sagt tror jag inte heller att den fråga, som vi här diskuterar, gagnas av ett sådant sätt att argumentera. Därför skall jag lämna detta och övergå till ett par sakfrågor, när jag i alla fall har ordet. Herr Palm fäster mycket stort avseende vid remissvaren, men i själva verket är de ju svar på motionernas yrkanden och motiveringar, alltså icke svar beträffande det som utskottet här har föreslagit. Utskottets yrkanden är helt andra än motionärernas. Det är här helt enkelt fråga om ett initiativ från utskottets sida — och ingen bestrider att utskottet har både rätt och möjlighet att ta initiativ — men det är ju i detta läge egendomligt att åberopa remissinstanserna eftersom dessa inte blivit tillfrågade beträffande det som utskottets yrkanden gäller. Vad jag nu sagt är också ett svar på det angrepp som herr Ståhle riktade mot mig när det gällde besvarandet av synpunkterna i dessa motioner. Visst har utskottet tagit ställning och besvarat motionärernas synpunkter, men utskottet har dessutom ändrat yrkandena i motionerna till oigenkännlighet. I själva verket är det en helt annan frågeställning, som utskottet här presenterar för kammaren, än den som motionärerna har tagit upp; och att i sådant sammanhang åberopa remissinstanserna tycker jag för min del inte har bärande motiv. Sedan är naturligtvis denna fråga utomordentligt kinkig och besvärlig, i all synnerhet just för tillväxtområdena — inte bara storstadsområdena, även om problemet är mest akut där, utan i hela landet. Jag kan gärna instämma med herr Palm i det avseendet. Men här ligger det så till att vi också befinner oss i ett ekonomiskt läge som gör det nödvändigt att ta hänsyn och väga olika synpunkter mot varandra; och därvidlag har vi reservanter kommit till den uppfattningen att det i första hand gäller att så att säga få skutan av det grund, som en hittills förd ekonomisk politik kört upp den på. Den primära frågan i sammanhanget är alltså att vi inte har balans i vår ekonomi, att vi har en inflationsprocess och ett besvärligt läge på själva bytesbalansens område. Mot den bakgrunden har vi sagt oss, att tyvärr kan vi inte till alla delar tillgodose önskemål som framförs just i detta fall från tillväxtkommunernas och storstadskommunernas sida. Men jag har betonat att frågan är utomordentligt känslig i storstadsområdena — särskilt i Stockholms län, som jag ju har äran att representera och det vill jag än en gång understryka.

Herr talman! Herr Palm söker göra gällande att det här inte alls är fråga om någon prioritering. Men han vet ju mycket väl, och vi andra också, att detta är just den springande punkten när man begär utredning om kreditförsörjningen till expanderande kommuner, antingen det gäller alla expansionsområden eller speciellt storstadsområdena. Frågan är hur dessa kommuner skall kunna få mera av den kaka som kreditresurserna i landet utgör. På någons bekostnad måste det ju ske, och sannolikt blir det landsortens kommuner som blir lidande, såvida man inte vill ge sig på att beskära näringslivets behov av kreditförsörjning för sin utveckling. En utveckling av näringslivet — det ber jag att få understryka än en gång — är en förutsättning för en expansiv politik inom kommunerna. Jag förstår givetvis herr Palms engagemang i den här frågan. Han har sannerligen inte haft det lätt som den ursprunglige huvudundertecknaren av motionen, vilken direkt syftade på storstadskommunernas behov av ökade finansiella möjligheter. Här kan det inte vara fråga om annat än en Pprioritering, och så har ju också alla remissinstanser uppfattat saken; en prioritering för storstadskommunernas, eller som utskottet till slut skrev i en mildare form, »de expanderande kommunernas» räkning. Jag förstår honom, då han även blivit pressad av sina egna till att godta sådana formuleringar att det allra mest stötande skulle döljas. Herr Palm talar om den »tätortsnegativism> som visas i reservationen. Nej, det är inte fråga om någon sådan negativism! Det är fråga om att alltjämt hålla möjligheterna öppna för en rättvis prövning där ingen blir bortglömd och ingen heller i förväg prioriterad. Det är en rättvisefråga som det gäller när vi inte vill gå med på den av motionärerna begärda utredningen. Jag vidhåller, herr talman, mitt yrkande om bifall till reservation 1.

Herr talman! Man försöker göra en stor sak av att jag har ändrat mitt yrkande i förhållande till motionsyrkandet och av att det beslut, som utskottet kommit till, inte ansluter sig till vad remissinstanserna anför. Jag vill med anledning härav peka på en central sak i detta sammanhang, nämligen det svar som har givits av majoriteten inom styrelsen för Svenska kommunförbundet, som genomgående intar en positiv ställning till hela motionen. Styrelsen skriver: »Styrelsen, som tillstyrker att den begärda utredningen kommer till stånd, vill avslutningsvis framhålla att de åtgärder som kan komma att beslutas med anledning av motionerna inte endast bör avse kommunerna i de tre storstadsområdena utan också andra kommuner som har jämförbara expansionsproblem.» Detta säger alltså Svenska kommunförbundet i sitt yttrande. Jag har tyckt att det kunde vara rättvist att också andra regioner med likartade problem utanför de egentliga storstadsområdena, mot bakgrunden av denna argumentering, skulle få möjligheter att bli innefattade i utredningsarbetet. Herr Nils Theodor Larsson kom tillbaka till resonemanget om prioritering. När vi har begärt en utredning har det varit därför att vi velat få en objektiv genomlysning av frågan. Utredningsmaterialet får väl sedan visa, vilka beslut som man är beredd att ta med anledning av det materialet. Om det är rättvist, riktigt och möjligt att prioritera vissa ändamål, är det väl troligt att man kan vänta något beslut i den riktningen. Men först skall ju frågorna genomlysas ordentligt, och någon skuggrädsla för att få dem genomlysta bör väl inte herr Nils Theodor Larsson ha. Sedan skulle jag faktiskt vilja citera herr Larssons partivänner, som befinner sig bland reservanterna i Svenska kommunförbundet men som likväl inte yrkar avslag på en utredning. Herrar Larsson i Luttra, Larsson i Hedenäset och Persson i Svensköp säger följande i sin reservation: »Den omflyttningspolitik, som under senare år bedrivits, har lett till de ekonomiska problem för storstadsområdena, som redovisas av motionärerna. En aktiv lokaliseringspolitik bör kunna lätta på trycket i storstadsregionerna. En förutsättning härför är att tillräckliga medel ställs till förfogande för lokaliseringspolitiska åtgärder så att industrilokalisering utanför de överhettade regionerna kan medverka till att utvecklingen i storstadsområdenas kommuner på ett bättre sätt kan komma i takt med dessa kommuners ekonomiska resurser. Någon prioritering av kreditgivningen till vissa kommuner bör icke komma i fråga. — Styrelsen vill inte motsätta sig att en utredning kommer till stånd. Utredningen av kommunernas ekonomiska problem bör dock göras förutsättningslöst och med hänsynstagande till förhållandena i olika slag av kommuner i hela landet.» Det är en nyansskillnad, men det är absolut inget avslag på förslaget att genomlysa problematiken.

Herr talman! Jag vill bara komplettera vad herr Palm upplyste beträffande vad reservanterna inom Kommunförbundet hade sagt; reservanterna var alltså de här namngivna herrar Larsson i Luttra, Larsson i Hedenäset och Persson i Svensköp. Som herr Palm upplyste motsatte de sig inte att en förutsättningslös utredning kommer till stånd. Därvid borde emellertid hänsyn tas till förhållandena i olika slag av kommuner i hela landet, alltså inte bara de expansiva. Minoriteten ansåg att nå gon »prioritering av kreditgivningen till vissa kommuner» inte bör komma till stånd. De motsatte sig alltså en sådan. Reservanterna säger emellertid också att genom att möjliggöra industrilokalisering utanför de överhettade regionerna skulle sådana åtgärder »medverka till att utvecklingen i storstadsområdenas kommuner på ett bättre sätt kan komma i takt med dessa kommuners ekonomiska resurser». Jag har med detta velat komplettera herr Palms citering av reservanterna.

Herr talman! Huvudlinjen i motionen har belysts i debatten mellan herrar Palm, Larsson och Åkerlund. Jag skulle som medmotionär endast vilja dra upp en sidolinje i denna diskussion. Jag konstaterar alltså, att man här har glidit över något i målsättningen för den begärda utredningen. Vad jag som motionär naturligtvis hade huvudintresse för var storstadsfrågorna. Att man har skjutit in sig på de expansiva kommunerna över huvud taget får väl delvis ses som ett exempel på att den politiska urbaniseringen i landet inte har gått lika långt som näringslivets strävanden, men jag tycker att det är en motivering och en formulering som är fullt acceptabel. Jag tror att det var herr Nils Theodor Larsson, som talade om rättvisekrav, och utredningen får på detta sätt möjlighet att belysa en rättvis fördelning mellan olika typer av expansiva orter och kommuner.

Vi vet exempelvis att det i Storgöteborg skall byggas cirka 10 000 lägenheter om året och att varje lägenhet kostar 70 000 kronor. Det ger 700 miljoner i direkta investeringar i bostadsbyg gande. Det som vi i Göteborg kallar konsekvensinvesteringar uppgår lågt räknat till 25 000 kronor per lägenhet, alltså sammanlagt 250 miljoner kronor. I storgöteborgskommitténs remissvars nomenklatur används ett vidare begrepp, nämligen följdinvesteringar, och dessa uppgår till 480 miljoner. Dessa siffror skall ställas i relation till investeringsbehoven just nu i Göteborgs stad, vilka är av en helt annan storleksordning. Ett redan nedbantat program på 600 miljoner har man varit tvungen att banta ned med ytterligare 200 miljoner. Dessa miljoner omfattar givetvis även annat än konsekvensinvesteringar för bostadsbyggandet; de innehåller även konsekvensinvesteringar för näringslivet. Jag är angelägen att poängtera detta, eftersom debatten här i stort sett har rört sig kring en reservation som tar upp näringslivets kapitalförsörjningsproblem. Näringslivets funktion är i hög grad beroende av de samhälleliga investeringarna. Kritiken mot växten i storstadsregionerna och storstadskommunernas aptit får ses mot bakgrunden av näringslivets klart manifesterade intresse att av praktiska och ekonomiska skäl lokalisera sig till dessa regioner. Näringslivet har också ett klart uttalat intresse av att bostadsfrågan och andra sociala frågor löses i dessa regioner. Det är lätt att komma in på frågor om den kommunala skattepolitiken när man berör sådana här ting. Personligen är jag inte främmande för en kommunal högskattepolitik, men den stora frågan gäller inte den saken. En höjning av kommunalskatten i Göteborg med 1 skattekrona ger för närvarande 35 miljoner kronor. Sista gången kommunalskatten i Göteborg höjdes — det var för några år sedan — gav varje skattekrona 30 miljoner. Man höjde skatten med 2 kronor, men den ena skattekronan åts omedelbart upp av driftutgifternas normala stegring. För investeringar fanns det kvar 30 miljoner efter den skattehöjningen. Den siffran bör ställas i relation till de hundratals miljoner, som det här rör sig om. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Jag vill återkomma för att komplettera vad jag tidigare har sagt med några synpunkter i anledning av vad olika talare har anfört. Att herr Nils Theodor Larsson är misstänksam mot herr Palms motion har jag förståelse för, eftersom den så ensidigt förordar en prioritering av kommunerna i storstadsområdena. Däremot har jag svårare att förstå hans argumentation mot vad utskottet har sagt. Utskottet kräver en undersökning av finansieringsmöjligheterna för kommunerna, och det ligger i sakens natur att en sådan undersökning måste bli förutsättningslös. Om man över huvud taget går med på att det existerar problem i de expanderande kommunerna, som ju även innefattar storstadsområdenas kommuner, har jag svårt att inse varför man motsätter sig en undersökning av det här slaget. Vi har ju skyldighet att ta upp alla de problem som människor i det här landet råkar ut för. De tillväxtproblem som vi har i storstadsområdena och andra expanderande kommuner är till stor skada för många. En del av dessa människor kommer för övrigt också från herr Nils Theodor Larssons egen hembygd lika väl som från min. Jag tycker sålunda att argumentationen alltför mycket riktar sig mot herr Palms motion och inte tar hänsyn till vad utskottet har skrivit. Herr Åkerlund ifrågasatte om inte den kommunala självstyrelsen skulle råka i fara till följd av den föreslagna undersökningen. Jag har inte ens i min vildaste fantasi kunnat tänka mig att så skulle bli fallet. Undersökningen skulle ju bara innebära en kartläggning av kommunernas problem med finan sieringen av sina investeringar, och den kommunala självstyrelsen skulle inte på något sätt beröras av undersökningen. Det måste i så fall bli en senare fråga. Herr Åkerlund gjorde ett mycket värdefullt påpekande, nämligen att remissyttrandena, som var och en åberopar till stöd för sin ståndpunkt, gäller motionen och inte utskottets utlåtande. Att använda de argument, som anförs i remissyttrandena, för att bemöta utskottsmajoritetens skrivning är alltså helt felaktigt. Herr Åkerlund gjorde dock själv i någon mån på det sättet. En invändning som har gjorts är att en sådan här undersökning inte tjänar så mycket till, eftersom den grundläggande förklaringen till kommunernas bekymmer helt enkelt är brist på balans mellan tillgång och efterfrågan på kapital och resurser av andra slag. Man säger att kommunerna vill för mycket och har för stora ambitioner — det är väl en kritik som kommunerna kan bära med behärskning.

En sådan undersökning måste vara värdefull. Som någon har nämnt brukar inte minst riksbanken framhålla, att kommunerna i större utsträckning bör finansiera sina investeringar med skattepengar och i mindre utsträckning anlita lånevägen. Ja, det är ett råd som har flera sidor och i varje fall inte direkt stimulerar till god kommunal hushållning. Varför inte låta en undersökning belysa bland annat den problematiken?

Herr talman! För den som läser skattesatserna på sid. 3 i utskottets utlåtande och där kan se, att Malmö stad befinner sig i den lyckliga belägenheten att ha en låg skattesats, kan det kanske verka underligt att en malmöbo står som en bland motionärerna i detta sammanhang. Det vore alldeles galet att förbise det samband, som föreligger mellan kreditbehov och skattesats, men för dem som är förvånade bör det sägas att det inte finns någon anledning att vara, som det heter på skånska, »förtröden», ty den tid då Malmö kan hålla den låga skattesatsen är med all sannolikhet snart förbi. Vi skulle utan tvekan i år ha behövt höja skatten i Malmö stad. Vad som hindrar oss att göra det som behöver göras för människornas trivsel i staden är framför allt bristen på resurser på arbetsmarknaden. Vi hade förra året i Malmö en ökning av kapitalbudgeten med drygt 70 miljoner kronor. Av dessa 70 miljoner kronor gick knappt 60 miljoner kronor direkt till utgifter för stadens expansion, och detta innebar icke någon nämnvärd bättre service för stadens medborgare. Med hänsyn till tillväxten av staden innebär det snarare, att det sker en fortgående försämring av den service som kan bjudas stadens invånare. Om man ser Malmö—Lund-regionens problem på sikt, finner man att den måste vara en trollkonstnär, som kan förhindra att Malmö stad kommer upp till de normala skattelägena för storstadskommuner, eller skall vi säga upp emot 20 kronor. Hänsyn måste tas till den mycket starka expansion, som kommer att ske. Vidare har vi med riksdagens medverkan bundit oss för att bygga ett nytt flygfält. Med all sannolikhet kommer vi också inom överskådlig tid att få den stora fasta förbindelsen mellan Danmark och Sverige. Vi har vidare ett problem som de flesta stora städer i Sverige saknar, och det är problemet med vattenförsörj ningen. Vi måste ganska snart gå utanför länet upp i Småland och kanske i allra värsta fall upp till Göta älv för att trygga vattenförsörjningen i den expansiva delen av västra Skåne. Allt detta innebär att ting som är ofrånkomliga kommer att tvinga Malmö— Lund-regionen, och låt mig säga hela den sammanhängande expansiva skånska västkusten, till enorma kapitalinvesteringar.

För Skånes del kommer detta att innebära ett engagemang från storstädernas sida av stora mått som jag inte kan överblicka men som också kommer att inverka på våra möjligheter att klara stadens och regionens finanser. När jag skrev under motionen, skedde det mot bakgrunden av att de problem som så uppenbart föreligger för Stockholm och Göteborg i dag också kommer att föreligga för Malmö.

Det är mot den bakgrunden som jag, herr talman, yrkar bifall till utskottets något urvattnade förslag. Vi har ju en högeroch centerpartireservation. Vi är ju i den underliga belägenheten att vi i det område som jag kommer ifrån inte längre har något högerparti eller folkparti utan någonting diffust, som heter »oberoende liberalt». Däremot har vi två centerpartier, ett beroende centerparti — det är det riktiga — och ett oberoende centerparti, som egentligen är mera beroende av de diffust liberala än vad det beroende partiet är av sin partiledning. Det förvånar mig inte, att centerpartiet har agerat på det sätt de har gjort i denna fråga, men jag blir beklämd när jag ser storstadshögern agera på det sätt de gör.

Herr talman! Kommunernas problem att finansiera sina investeringar är inte något alldeles purfärskt problem. Det är inget litet problem och det är inte heller begränsat geografiskt till en eller annan del av vårt land. Problemet har vi haft några år. Det är ett mycket stort problem och det är, som jag nyss har sagt, tillfinnandes litet överallt bland de svenska kommunerna. Allt sedan år 1964 har kommunerna haft svårigheter att låna upp pengar för sina finansieringar. Man har försökt och även i stor utsträckning lyckats ersätta upplånade medel med skattefinansiering, men som redan här har antytts några gånger av andra talare finns det en klar gräns för hur långt man kan gå på den vägen. Skall kommunerna kunna fortsätta sina investeringar, ge medborgarna den service de kräver, måste kommunerna också låna pengar. Situationen i dag är väl den, att de svenska kommunerna har Kungl. Maj:ts medgivande att uppta lån till åtskilliga hundratusentals miljoner kronor. Dessutom finnes många framställningar om rätt att emittera obligationer. Vi vet också att dessa kungamedgivanden om att få låna upp pengar inte längre är så särdeles guldkantade. Man får springa omkring med dessa papper hos många tilltänkta långivare innan man kan få några lån. I det läget är det ganska självklart att det blir en stor debatt om dessa frågor och att en sådan debatt förs även här i riksdagen. När den nu har kommit att föras mot bakgrunden av herr Palms m.fl. motion får man väl säga, att det är bra att vi får föra denna debatt men att den kanske också hade vunnit på att föras mot annan och vidare bakgrund än motionen. Vi vet allesammans, att vi inte utan vidare kan åstadkomma några stora underverk och trolla fram pengar till kommunerna och deras investeringar därför att vi har begränsade tillgångar. Vi måste beakta industriens investeringsbehov och vi måste ta hänsyn till bostadsbyggandet. Men kommunerna måste givetvis också ha sitt. Därför är det all anledning att den här frågan kommer att belysas mera ingående genom en utredning. Dessutom är det en sak, som inte har blivit berörd förut i debatten, men som har sin stora betydelse när det gäller kommunernas möjlighet att låna upp pengar. Det är frågan hur sekundärkommunerna i framtiden kommer att klara sina investeringsproblem. Hitintills har landstingen i mycket stor utsträckning finansierat sina investeringar med skattemedel. Landstingen har ökande driftkostnader och det föreligger risk för att landstingen framdeles, åtminstone inte i samma utsträckning som tidigare, kan klara sina finansieringar med skattemedel. Går också sekundärkommunerna i ökad omfattning ut på lånemarknaden blir det ännu mera trångt om pengarna och den frågan behöver också beaktas när man skall ta upp dessa problem till utredning. Det har tidigare i den här debatten redan sagts, men jag vill ändå för min del erinra om, att vad vi skall besluta om här i kammaren i dag är ju bankoutskottets förslag och reservationerna. Argumenteringen hittills har dock till stora delar riktat sig emot den motion som ligger till grund för utlåtan det, men herr Palm har ju själv här från talarstolen förklarat att motionärerna har en något annorlunda uppfattning i dag än när de skrev motionen. Det som skett sedan dess — inte minst remissförfarandet — har väl medverkat till att motionärerna i dag ser frågan ur mycket vidare synvinkel än när motionen skrevs, Det är väl också av den anledningen man har kunnat åstadkomma en kompromiss inom utskottet. För min del vill jag hänvisa till vad utskottet sagt inte bara i själva förslagssatsen utan även i det stycke på sid. 19 i utlåtandet där utskottet lämnar sina synpunkter på motionen och vad som bör göras. Med de orden, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Jag hade inte tänkt lägga mig i dagens debatt angående bankoutskottets utlåtande, men sedan herr Werner har angripit de socialdemokratiska ledamöterna i bankofullmäktige och antytt att deras ställningstagande var ganska märkligt och då jag är en av dessa socialdemokratiska ledamöter, anser jag mig böra ta kammarens tid i anspråk ett par minuter. Bakgrunden till det beslut som har fattats av bankofullmäktige är en skrivelse från bostadsstyrelsen för en tid sedan, i vilken skrivelse bostadsstyrelsen begärde att av de nya lån som man så småningom beräknade kunna ge ut för bostadsbyggandet skulle 100 procent, d. v. s. alltsammans, gå till de tre storstadsregionerna. När bostadsstyrelsen avfattade sin skrivelse var läget på bostadsmarknaden sådant att eftersläpningen inom storstadsområdena var betydligt större än i övriga delen av landet. Man räknade med att det var omkring 13 000 å 14 000 lägenheter av det då oreducerade programmet för storstadsområdena som inte hade påbörjats. Men det fanns också cirka 10 000 lägen heter i den övriga delen av landet som inte heller var påbörjade. Dessa siffror visar att det inte alls är så välbeställt i landet utanför de tre storstadsområdena som man kan tro. Det finns mycket expansiva områden även utanför de tre storstadsområdena, och om man genomtränger den statistik och de siffror som finns på det här området, visar det sig att åtminstone ett av de tre storstadsområdena ligger betydligt bättre till än ett flertal andra expansiva orter ute i landet. Det betyder alltså att om man i dag skulle ha gett en hundraprocentig prioritering till de tre områden det här var fråga om, skulle icke andra expansiva orter i landet, där man också har kapitalbrist och där man icke lyckats lösa bostadsfrågan bättre än i vissa delar av storstadsområdena, blivit helt utan. Detta var bakgrunden till att de socialdemokratiska ledamöterna i bankofullmäktige ansåg att man behövde ge något utanför de tre storstadsområdena. Vi instämmer till fullo i det resonemanget att man skall bygga där bostadsbristen är störst. Detta har förestavat bankofullmäktiges beslut i denna fråga. Med stöd av det beslut som fattats i bankofullmäktige kommer den övervägande parten av dessa pengar att gå till de tre storstadsområdena, men en möjlighet har öppnats att hjälpa också dem som sitter trångt där utanför. Kritik har riktats, inte här i dag men tidigare, mot bankofullmäktige för att de inte vågade ta det politiska ansvaret och själva besluta om vilka orter som skulle få del av bostadslånen utan beslöt att delegera den uppgiften till riksbankschefen. Jag skall inte närmare gå in på den debatt som fördes i riksbanksfullmäktige, men jag vill säga att jag inte var främmande för att göra en procentuell fördelning av pengarna med hänsyn till den eftersläpning som råder dels i storstadsområdena och dels i övriga delar av landet. Det hade emellertid blivit svårt att åstadkomma någon rättvisa om man skulle ha gått på en ren procentsats. Det var bättre att pröva från fall till fall och att låta riksbankens tjänstemän, som har den bästa överblicken, i varje enskilt fall bestämma hur pengarna skall fördelas. Det är anledningen till att vi har fattat detta beslut. Det har icke skett av rädsla för att själva stå för det politiska ansvaret. I bankoutskottets utlåtande har bl.a. åberopats ett yttrande från riksbanksfullmäktige, som inte varit så särskilt intresserade av någon utredning på denna punkt. Såsom bankoutskottets utlåtande är formulerat och med hänsyn till att bankofullmäktiges yttrande den gången behandlade motionerna anser jag att jag utan vidare i dag kan rösta med det utlåtande som har avgivits av bankoutskottet, och jag ber, herr talman, att få yrka bifall till detta.

Herr talman! Jag rör mig i dag på ett ämnesområde som jag eljest inte brukar syssla med, men det har blivit så. De motioner som behandlas i första lagutskottets utlåtande nr 38 spänner över ett vidsträckt fält. Såvitt avser den kriminologiska och rättssociologiska forskningen och undervisningen har de hänvisats till statsutskottet och vad angår behandlingen av narkotikamissbrukare till andra lagutskottet som tar upp denna fråga i sitt utlåtande nr 61, vilket också står på dagens föredragningslista. Första lagutskottets utlåtande behandlar två detaljer i det större problemkomplexet, nämligen skadeståndet och reaktionssystemet.

Tyvärr är det ytterst ett utslag av den allmänna likgiltighet för andra människors liv och kroppsliga integritet som är ett framträdande drag i tidsbilden. Vid orsakerna till denna oroväckande utveckling skall jag inte närmare uppehålla mig. Den bristande säkerhet till liv och lem som följt motorismen som en blodig skugga är väl en av dessa orsaker. När jag nyss talade om det skärpta klimatet på kriminalområdet tänkte jag bl.a. på det gangstervälde efter amerikanskt mönster som vunnit insteg i vårt land. Vi har under de senaste veckorna med oro allmänt kunnat läsa härom i tidningarna. De senaste exemplen har uppvisat en våldsmentalitet av sällsynt upprörande karaktär och förefintligheten av en brottsmiljö av skrämmande slag, det s.k. träsket här i Stockholm. Frågan är om inte samhället förr eller senare måste allvarligen stanna i eftertanke inför denna brottsmiljö som måste saneras. Vi måste kanske tänka om också när det gäller brottsbehandlingen, utan att därigenom humanitetens fordringar behöver alltför mycket eftersättas. Vad det nu först och främst är fråga om är skyddet för den fredlige medborgaren, om jag skall uttrycka mig på det viset. De svåra våldsbrotten kräver ökade insatser från samhällets sida till skydd för individen. Dennes väl och ve måste ligga oss alla varmt om hjärtat. Motionärerna har tagit upp en sida av denna sak, nämligen de möjligheter som den som lidit skada och främst kroppslig skada till följd av brott har att utfå skadestånd i den mån ekonomisk ersättning nu kan soulagera vederbörande för den kroppsliga skada han lidit med kanske till och med svårare grad av invaliditet som följd. Dessa möjligheter att utfå skadeersättning är nämligen ej sällan ganska minimala för att inte säga obefintliga. Våldsverkaren varken kan eller än mindre vill göra rätt för sig. I denna del har första lagutskottet ställt sig förstående till motionärernas synpunkter. Utskottet säger sig dela uppfattningen att de som blivit offer för brott i största möjliga mån bör få ersättning för dem åsamkade skador. Utskottet är också inne på tanken att det allmänna i större utsträckning än för närvarande bör träda till vid kroppsskador och lämna ersättning. Frågan bör enligt utskottet närmare prövas i samband med den utredning som pågår inom skadeståndsrätten. Att därvid även den brottsliges skyldigheter måste komma med i bilden utgår jag ifrån. Vi var ense i stort sett om denna sak i utskottet. Utskottet slutar också med att i klämmen ge till känna vad utskottet anfört. Motionärerna har anledning att vara tillfredsställda härmed. Vad härefter gäller reaktionssystemet inskränker sig motionärerna till att ta upp en punkt, nämligen införandet av någon form av kortvarigt frihetsberövande såsom arreststraff för ungdom. Därmed kommer man förvisso inte åt den större saken hur man skall skapa ett förbättrat skydd för den fredlige medborgaren och hur man skall komma åt gangsterväldet, om jag får uttrycka saken på det viset. Det blir en annan historia. Motionärerna inskränker sig i denna del till att ta upp frågan om bekämpandet av ungdomsbrottsligheten. I reservationen av herr Arvidson m.fl. behandlas denna fråga.

De tendenser till ökad kriminalitet som är medaljens baksida i välfärdssamhället bör enligt vår mening vara en maning till statsmakterna att utreda i vad mån vårt nuvarande reaktionssystem är till fyllest för att klara situationen. Brottsbalken är förvisso ny, men det har hänt mycket de senaste åren. Reaktionssystemet bör enligt vår mening måhända be träda nya vägar utan eftersättande av humanitetens krav. Den bästa humaniteten är ofta att det på ett tidigt stadium och i klara former, varför inte genom kortvarigt frihetsberövande, inskärpes hos ungdomsbrottslingen att brott inte tolereras av samhället. Det är ett slags förebyggande ungdomsvård som man här kan tänka sig. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! I den motion som herr Jacobsson har talat för och som behandlas i utskottsutlåtandet föreslås, som herr Jacobsson nämnde, skilda åtgärder mot ökad brottslighet, och med hänsyn till de olika yrkandena har motionen blivit fördelad på flera utskott. I det avsnitt som tillförts första lagutskottet hemställes dels om en utredning angående åtgärder för att förbättra målsägandes möjligheter att utfå skadestånd enligt de i motionen förordade riktlinjerna och dels om införandet i vårt reaktionssystem av en påföljd av typen kortvarigt frihetsberövande för unga lagöverträdare. Beträffande det förstnämnda yrkandet har motionärerna flera förslag till lösningar, såsom att skadestånd skall kunnas tas ut genom införsel samt att arbetspremie åt intagen i fångvårdsanstalt även utan dennes medgivande skall kunna tas i anspråk för betalning av skadestånd. Vidare sätts i fråga att det allmänna skall kunna ersätta vissa skador efter prövning från fall till fall. Frågan om införsel i detta sammanhang har nyligen behandlats av lagberedningen i ett betänkande om utsökningsrätten. Det har varit ute på remiss, och i avvaktan på departementets ställningstagande bör riksdagen enligt utskottets mening inte nu ta några nya initiativ. Man har i utskottet även fått veta att det i justitiedepartementet görs förberedelser för tillsättandet av en utredning för översyn av lagen om behandling i fång vårdsanstalt. Det andra momentet i motionen, gällande förslag om ianspråktagande av intagens arbetspremie, kan enligt utskottet bedömas först mot bakgrunden av de resultat en sådan utredning kommer till. Angående frågan i vad mån det allmänna skall träda emellan och ersätta vissa skador i samband med brott kan erinras om att i många fall gottgöres de skadelidande ganska effektivt genom samhälleliga åtgärder, exempelvis genom den allmänna socialförsäkringen och den obligatoriska trafikförsäkringen. Det är även möjligt för medborgarna att med egna försäkringar gardera sig mot skador av detta slag. Direkt ersättning av allmänna medel ges för skador som vållas av rymlingar från fängelser och anstalter. I linje med motionärernas intentioner hävdar utskottet att detta statens ansvar för skada av rymlingar bör kunna utbyggas till att även gälla personskador vållade av dem som är föremål för kriminalvård i frihet. Utskottet förordar att vid arbetet med utformningen av skadeståndsrätten dessa frågor ägnas uppmärksamhet, och i detta avsnitt föreslås att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t ger till känna vad utskottet anfört. Vad så till sist gäller frågan om någon form av arreststraff för unga lagöverträdare erinrar utskottet om att under den senaste tiden åtskilliga bestämmelser tillkommit som bör vara med i bilden vid bedömning av behovet av en sådan påföljd. I sista stycket i utskottets skrivning, som även återges i reservationens text, erinras om de möjligheter som står till buds såväl inom barnavården som enligt brottsbalken för korttidsbehandling av detta slag. även om de möjligheterna inte är fullt identiska med det som reservanterna är ute efter, bör enligt utskottets mening ytterligare erfarenheter av dessa relativt nya lagbestämmelsers tillämpning vinnas innan spörsmålet om införande av ungdomsarrest åter upptas till övervägande. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Utöver de synpunkter som herr Jacobsson i Malmö här har anfört och i vilka jag helt instämmer skulle jag vilja tillägga en enda sak. Jag ser den största betydelsen hos ett kortvarigt frihetsberövande ligga däri, att den som omhändertas för ett kortvarigt straff slipper de rent ut sagt skadliga kontakter han kan få på en vårdanstalt om han vistas där några månader. Det är ett självklart önskemål att den som kommer ut från en vårdanstalt skall vara bättre än när han togs in, men det är ett faktum som har omvittnats av många, att de som kommer ut från en vårdanstalt efter att ha vistats där några månader ofta är som man säger fullfjädrade. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen. 2) anhålla om skyndsam utredning och förslag till åtgärder, som kunde vidtagas för omhändertagande och behandling av narkotikamissbrukare.

Herr talman! Detta utlåtande berör ett samhällsproblem som den senaste tiden verkligen kommit i en skrämmande blixtbelysning. Förhållandena i det stockholmska »träsket> med de uppdagade råa morden blottar en kuslig baksida av vårt välfärdssamhälle. Massmedia har, tycker jag, i detta sammanhang på ett värdefullt sätt sett till att vi skulle bli ordentligt oroade i vår folkhemsidyll. Den roll som narkotikan spelar i den undre världen är uppenbar, men vi vet också att narkotikabruket och missbruket ständigt tilltar i landet, inte minst bland ungdom. Riksdagen har under hela 1960-talet gång på gång fått narkotikaproblemet aktualiserat, inte minst genom motioner och interpellationer. De borgerliga motioner som utskottet nu haft att ta ställning till har berört dels vårdfrågor, dels straffrättsliga frågor. Tyvärr är ju fortfarande kunskapen om hela den problematik som ligger bakom missbruk av narkotika ofullständig i vårt land, och därför är det nödvändigt med en kartläggande utredning och forskning som gör det möjligt att finna en rätt utformning av narkomanvården. Vi väntar därför, vågar jag säga, nästan otåligt på de förslag narkomanvårdskommittén kan komma med. Utskottet påtalar också i utlåtandet hur viktigt det är att inga förseningar sker av åtgärder som kan föranledas av de resultat narkomanvårdskommittén kommer fram till. Narkotikamissbrukaren måste betraktas som en sjuk människa som det i första hand ur social och medicinsk synpunkt gäller att finna adekvat hjälp åt. Med tanke på detta är det nödvändigt att samhället också skarpt reagerar mot dem som hänsynslöst profiterar på narkotikaoffren. Att sko sig på mänsklig svaghet har alltid hört till det mest förnedrande.

Remissvaren har också givit stark grund för denna ståndpunkt. Rikspolisstyrelsen pekar bl.a. på att smugglingen i dagens läge är polisens största problem vid bekämpandet av den illegala narkotikahanteringen. Dessutom försvåras det hela genom att förberedelse till smuggling inte är straffbelagt enligt svensk lag. Ett faktum är vidare att en rik flora av klubbar vuxit fram de senaste åren — klubbar som blivit distributionsställen för narkotika. Ett enhälligt utskott har funnit det angeläget att narkotikaförordningen utan dröjsmål blir föremål för översyn. Herr talman! Låt mig endast ge uttryck åt den förhoppningen att utskottets önskan verkligen tillgodoses under 1967. I övrigt har jag givetvis intet annat yrkande än att kammaren måtte i allt bifalla utskottets hemställan.

Herr talman! Efter herr Blomquists inlägg har jag kanske inte så stor anledning att ytterligare i detalj gå in på det ärende som andra lagutskottet har tagit upp vid behandlingen av de föreliggande motionerna. Jag kan utan vidare hålla med om att vi alla hyser oro inför ökningen av narkotikabruket.

Det råder t.ex. osäkerhet om vad som behöver göras beträffande vårdfrågorna. Här fäster vi stort avseende vid vad medicinalstyrelsens narkomanvårdskommitté kommer att föreslå under den närmaste tiden. Jag vill direkt understryka vad herr Blomquist anförde, att det i varje fall är andra lagutskottets uppfattning att de åtgärder, som efter det att denna kommitté framlagt sina förslag kan vidtas, utan ytterligare utredningar, bör sättas direkt i verket. Redan under detta år har ju kommittén under mars månad gjort en framställning hos Stockholms stads sjukvårdsstyrelse om ökade resurser till vårdverksamheten och till en improviserad läkarvårdsverksamhet för narkomaner. Det är den ena sidan av saken, och bakgrunden är ju ganska skrämmande. Den spridning av bruket av narkotika som vi har trott vara begränsad till de stora tätorterna har numera grenats ut i landet. Det finns uppgifter, inhämtade från polismyndigheten, som visar att det inte längre är ovanligt att finna narkotikabruk och därmed också missbruk ganska långt ut i mindre orter.

Det har sagts mig att bara i Stockholms stad finns för närvarande cirka 3950 kända platser där bruk av narkotika äger rum. Man beräknar att anta let berörda personer går upp emot tiotusentalet. Polismyndigheterna har nu kunnat avdela särskild personal att syssla med denna fråga. Det är ju bra att man på den sidan har fått ökade resurser även om de kanske inte heller är tillräckliga. Det står klart att man måste möta hela problemet även från den andra sidan än den som jag inledningsvis har talat om, nämligen från vårdsidan. Därför finns anledning att spalta upp Pproblemet i motionerna i två huvuddelar, nämligen vårdfrågorna och åtgärder för att hindra en spridning av bruket av narkotika. I det förra fallet väntar vi på förslag från medicinalstyrelsens narkomanvårdskommitté och hoppas att statsmakterna snabbt därefter vidtar de åtgärder som är nödvändiga. Socialministern har också i ett interpellationssvar under det senaste året bekräftat att man är villig att göra detta. Låt mig, herr talman, lägga till ytterligare en sak. Man är oroad över ett vidgat bruk av cannabis, vilket märkts inte minst på universitetsorterna. Det är möjligt att detta hör ihop med att det har spritts en uppfattning om att bruket av cannabis inte skulle vara vanebildande. Professor Goldberg menar dock att det leder över mot bruk av morfin och heroin. Skulle vi komma dithän är situationen mycket bekymmersam. När det gäller att begränsa den vidare utvecklingen av narkotikabruk finns det bara en sak att göra: att försöka med alla till buds stående medel hindra att dessa narkotiska preparat kommer in i landet och hindra att det i landet olagligt tillverkas sådana. Här är det alldeles klart att Nordens gränser mot Europa måste bevakas alldeles särskilt noga. Det visar sig — som herr Blomquist nämnde — att storprofitörer genom bulvaner smugglar in stora partier, som sedan distribueras i Sverige. Med den situation vi har i Norden med de öppna gränserna mellan våra länder är det nödvändigt att de polisiära bevakningsåtgärderna sätts in vid Nordens gränser utåt. Andra lagutskottet har sagt att man också bör se över frågan om straffpåföljden. Jag kan illustrera detta med att peka på att införande av brottsbalken i detta avseende medförde att den då maximerade påföljden för tillverkning, saluhållning, överlåtelse och innehav av narkotika sänktes från två till ett år. Det är mot bakgrund av bl.a. den konsekvensen som andra lagutskottet har velat förorda en sådan översyn. Kunde man komma åt de verkliga storhajarna på det här området, skulle det kunna bli fråga om frihetsberövanden av ganska lång varaktighet. Utöver att man minskar tillgången på narkotika i landet når man då också en annan effekt, nämligen att man slår sönder distributionskedjorna, som inte fungerar under nyckelpersonernas bortovaro under så lång tid som ett å två år. Herr talman! Jag har inget annat yrkande än det som herr Blomquist framställt om bifall till utskottets förslag.